Fru talman! Else-Marie Lindgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att Sveriges nya polishögskola förläggs till den högskola som har de bästa förutsättningarna för att erbjuda bäst utbildningsförutsättningar. Hon har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att Sveriges nya polishögskola förläggs till Sveriges näst största region. Jag känner väl till att ett flertal kommuner, regioner och högskolor har visat intresse av att erbjuda polisutbildning. Och jag är glad över att det intresset är så stort. En rad frågor är viktiga att utreda när det gäller vilka förändringar som bör göras av polisutbildningen. Bland annat ska utredaren Anders Danielsson ta ställning till om polisutbildningen kan och bör omvandlas till en högskoleutbildning. Det vore oklokt av mig att ha några synpunkter på var polisutbildning ska bedrivas medan vi har en pågående utredning som ser över polisutbildningen. Jag kommer i stället att noga överväga vilka åtgärder som krävs när utredaren redovisat sitt uppdrag.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvaret. Inledningsvis vill jag läsa ur regeringsförklaringen, s. 10: "Rättsväsendet måste komma närmare människorna. En synlig och närvarande polis i hela landet är viktigt för att öka tryggheten. Ambitionen är att öka antalet poliser till 20 000. Fler brott måste klaras upp. Polisen ska bättre förebygga, utreda och klara upp brott och stå till medborgarnas tjänst." Så står det i vår regeringsförklaring. Det har vi gått till val på, och därför är det oerhört viktigt att vi nu kommer i gång med utbildning av dessa poliser så snabbt som möjligt. Samtidigt som regeringen i slutet av 2006 tillsatte en ny utredning under ledning av länspolismästare Anders Danielsson fick den förra utredaren, Agneta Stark, uppdraget att sammanfatta sin utredning och dra slutsatser. I hennes rapport till statsrådet Beatrice Ask framgår att Högskolan i Borås är ett mycket lämpligt lokaliseringsalternativ för en reformerad polisutbildning. Ansökan är väl genomarbetad, och polisutbildningen skulle självklart bli en naturlig del av den professionsutbildning som högskolan redan i dag delvis bedriver och i modellen om ett professionsuniversitet som högskolan redan har utarbetat. Jag menar att tiden är knapp om vi ska uppnå det som står i regeringsförklaringen om 20 000 poliser. Högskolan i Borås står redo och är väl förberedd att ta emot en reformerad polisutbildning med bästa kvalitet redan nu. Därför är min fråga till statsrådet om det pågår något arbete med lokaliseringsalternativ parallellt med Danielssons utredning för att helt enkelt skynda på processen.
Fru talman! Först är det viktigt att understryka att satsningen på 20 000 poliser till under mandatperioden, det vill säga utbildningen av 3 000 nya poliser och förstås anställning av dem, inte alls påverkas av Anders Danielssons utredning. Eftersom vi i händelse av att vi hade fått en socialdemokratisk regering till och med hade gått ned i antalet studerande vid polisutbildningarna, fyller de utbildningsenheter som vi i dag har väl behoven. Det behövs inga nya skolor eller utbildningar för att klara av den utbildning som ska ske under den här perioden. Den nya utbildningen som har diskuterats både i Agneta Starks utredning och i den som Anders Danielsson nu gör handlar i stället om hur en framtida polisutbildning ska se ut innehållsmässigt. Det är vad vi från alliansregeringen har velat ta reda på. Var den eventuellt ska ligga var det som den tidigare utredningen tittade på. Det påverkar inte i dagsläget den stora utbildningssatsning som vi nu gör. Där används delvis den gamla utbildningen. Den kommer att fungera utan några nya enheter. Det pågår inte något parallellt arbete för att förlägga polisutbildning till fler ställen, utan vi avvaktar Anders Danielssons utredning. Det är dock viktigt att säga i det här sammanhanget att den utredningen är nödvändig. Agneta Stark lämnade naturligtvis utifrån sina direktiv ett omfattande material till den nya utredningen. Men vad hon hade att titta på var frågan om högskolemässighet, på vilket sätt man omvandlar polisutbildningen till en högskoleutbildning och också hur den kan inlemmas i högskoleväsendet. Hon tog också in många synpunkter från de olika högskolor som har kunskap eller ett intresse på det här området. Det är många spännande förslag som har kommit från olika håll i det arbetet. Problemet var att man inte hade tagit reda på vad som är bra respektive dåligt i nuvarande utbildning, hur den framtida polisutbildningen ska se ut utifrån ett verksamhetsperspektiv, hur antagningsreglerna ska bli bättre än vad de är i dag, hur man ska klara av mångfalden när det gäller rekryteringen till polisen, och så vidare. Det var inte ett uppdrag som Agneta Stark hade. Hon har inte heller några förslag - en del tyckanden, ja, men inga grundläggande förslag. Vår uppfattning har varit att för att sjösätta en ny polisutbildning måste man också ha en beredning av frågorna på plats. Det är detta uppdrag som Anders Danielsson har fått. Han har också fått till sig det underlag som har tagits fram i den tidigare, alltför snäva utredningen så att det blir ett bra underlag. Utredningen kommer i slutet av mandatperioden då vi kan sjösätta en ny polisutbildning. Ska vi klara av det som står i regeringsförklaringen om 20 000 poliser ska de utbildas nu, och intagningarna börjar direkt. Det finns det stort utrymme för, så vi har inga problem att klara det målet. Men det påverkar inte frågan om ifall vi ska ha fler högskoleorter eller om utbildningen ska bedrivas i någon annan form. Det ligger vid sidan av, så det är två uppgifter som går parallellt med varandra och som naturligtvis också påverkar varandra i någon utsträckning.
Fru talman! Nu fick jag svar på min fråga: att det pågår parallella arbeten, fast de inte påverkar varandra i så stor utsträckning. Det är väl gott och väl. Jag menar att det finns flera skäl och att det är mycket angeläget att vi får en riktig polishögskola och att den förläggs till just Västra Götaland. Där finns landets näst största polismyndighet som måste ses som en viktig resurs beträffande försörjning av lärare till utbildningen bland annat. I regionen finns ett stort behov av nyrekrytering av poliser och ett stort befolkningsunderlag att rekrytera från. Där finns också både storstads och glesbygdsmiljöer. Därför anser jag att den utredning som Danielsson kommer med ska ta avstamp i att det är en riktig ny polishögskola som krävs. Många förutom utredaren Agneta Stark har anslutit sig till att Högskolan i Borås är ett mycket bra alternativ. Bland annat har Västsvenska Industri och Handelskammaren i ett pressmeddelande uttalat att näringslivet förordar Borås som etableringsort av två skäl. Det finns ett stort engagemang bland företag i Boråstrakten som vill forska och utveckla säkerhetsarbetet, då särskilt i samarbete med polishögskolan. Här finns idéer om säker distanshandel, säkra transporter, utveckling av tekoindustrin med personskydd, till exempel krockkuddar och skottsäkra västar. Ett annat argument från Västsvenska Handelskammaren är Borås geografiska läge, relativt centralt i Västsverige och med stora företags och befolkningscentrum. Statsrådet har talat om en reformerad polisutbildning, och den är intressant. Tillsammans med de argument som jag har lämnat här om att koppla ihop säkerhetsarbetet med polisarbetet skulle det kunna leda till nya spännande innovationer. Ser inte ministern detta som positivt?
Fru talman! Jag ser positivt på att det finns ett stort intresse för polisutbildningsfrågorna på många olika håll. Jag har här i kammaren pratat med folk både från Skåne och från Norrland, och jag vet inte hur många orter det är där man anser att man har de absolut bästa idéerna. Och jag tror att nästan alla menar att Agneta Stark anser att just deras förslag är det vinnande. Den här regeringen kommer inte att begå samma misstag som Socialdemokraterna gjorde och diskutera lokaliseringsort innan vi vet vad utbildningen ska innehålla för att svara mot framtidens krav på poliser. Jag tror att det är viktigt att ha den inställningen. Dessutom är det så att det inte ens i Västra Götaland är bara ett förslag som drivs. Jag var i Skövde häromdagen, och där lämnade de omfattande material. Jag tror inte att det finns någon högskola i det här landet som inte har tagit fram egna förslag, och många är mycket väl genomarbetade. Det gör att jag tycker att frågan får ligga hos den utredning som nu sitter, som tar frågorna i rätt ordning och börjar med vilket innehåll den framtida polisutbildningen ska ha. När vi har bestämt det ska vi också ta ställning till hur och var utbildningen ska organiseras.
Fru talman! Jag har förstått budskapet från ministern att man vill avvakta. Jag anser fortfarande att det är av oerhört stor vikt att vi får till stånd en bra polisutbildning. Och jag ser absolut en högskoleanpassad utbildning som viktig, för det måste vara bra kvalitet på de poliser som ska rekryteras. Jag tycker att jag har gett ett antal goda argument för att snabbt komma i gång med polisutbildningen utifrån regeringsförklaringen. Nu har ministern sagt att det ordnar sig med den utbildning som redan finns på ett antal orter. Jag är tveksam till det. Vi får väl återkomma och se om vi får 3 000 poliser utbildade med högskolekvalitet och med god kvalitet före mandatperiodens utgång. Jag hoppas givetvis innerligt att det blir så. Jag önskar också att man tar hänsyn till Borås högskola med den professionsinriktning som den redan har. Och att vi i Borås står redo att utföra uppdraget med god kvalitet råder det inget som helst tvivel om.
Fru talman! Jag vill bara avsluta med att säga en sak som jag tycker är viktig. Dagens utbildning är inte genomdålig. Den håller mycket hög kvalitet i vissa avseenden. Man får fram väldigt duktiga poliser. Det pågår, precis som i alla andra utbildningar, en ständig utveckling av kvaliteten. Det kommer också att ske framdeles. Det är viktigt att inte tro att den polisutbildning som vi har är dålig, för 3 000 poliser kommer att få den utbildningen. De kan få högskolepoäng, men inte fullt ut. Vi kan inte ändra på det förrän vi har ett innehåll klart för oss när det gäller hur den framtida utbildningen ska se ut. Vi måste som sagt ta fram det underlaget innan vi kan förändra det som gäller högskolebehörigheten. Det mest centrala är inte högskolebehörigheten, utan att vi får en riktigt bra polisutbildning. Jag har diskuterat detta många gånger i den här kammaren. Jag tror att mycket av den utbildning som då krävs är högskolemässig. Det finns många inriktningar av polisutbildning som man kan tänka sig där det är alldeles självklart att man måste läsa på en akademisk nivå. Men det finns också inslag som är av ett annat slag. Det är balansen däremellan och de stora frågeställningarna som Anders Danielsson har att utreda så att vi landar rätt. Avslutningsvis i debatten vill jag gärna säga: Låt oss inte sprida rykten om att vi inte håller god kvalitet på vår polisutbildning! Den är bra, men den kan och måste bli ännu mycket bättre.